Herr talman! Herr Norrby har frågat mig, om jag uppmärksammat att obehörig trafikdirigering ofta förekommer t.ex. i samband med snöröjning och takskottning och vilka trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder detta kan föranleda. Det är en i allmänna ordningsstadgan fastställd skyldighet att från tak, rännor och dylikt avlägsna snö och is som genom ras kan vålla olycksfall för vägtrafikanterna. Snöröjning och undanskaffande av snö och is från gator och andra allmänna platser är också föreskriven. Det är uppenbart att när sådana åtgärder vidtas det ofta för att förebygga olyckor måste vara påkallat att placera ut en eller flera personer med uppgift att varna trafikanterna eller att hänvisa dem tillfälligt till en mer framkomlig väg. Sådana vakter har inga befogenheter i den meningen att det skulle vara straffbart att inte lyda anvisningarna, men därmed är inte på något sätt sagt att sådana anvisningar är obehöriga. Det ligger i allmänhet i trafikanternas eget intresse att följa dem, och i vissa fall kan det säkerligen anses vårdslöst av en trafikant om han åsidosätter dem, vilket kan ha betydelse både när det gäller ansvar och skadestånd. Jag anser för min del att det inte minst med hänsyn till trafiksäkerheten är angeläget att denna form av varning till trafikanterna förekommer.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, som jag framställde efter att ha blivit utsatt för vad jag kallar obehörig trafikdirigering. I det fallet var omständigheterna betydligt allvarligare än i de fall som tydligen har föresvävat kommunikationsministern. Jag blev nämligen anmodad att köra på fel sida om en trafikdelare, och om det med anledning härav hade inträffat en olycka, så hade jag enligt polisens uppgifter blivit ansvarig för den. Snöröjning är självfallet nödvändig, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt, och för att öka trafiksäkerheten har man också på senare år förbättrat snöröjningsmaskinerna och använder nu i stor utsträckning bl.a. maskiner med roterande varningsljus. Man måste givetvis göra en avvägning mellan olika trafiksäkerhetsfaktorer, så att man får en optimal säkerhet. Takskottning är ju ett i ordets egentliga bemärkelse överhängande problem så här års, men jag vill inte påstå att det är någon fara på taket, Snarare är det trafiken nere på gatan jag här vill uppmärksamma. Som alla känner till brukar det vid takskottning och även vid annan snöröjning utposteras vakter, som för att fullgöra sin uppgift ibland måste utföra vad jag kallat obehörig trafikdirigering. Trafikanterna behöver visserligen inte rätta sig efter vakternas anvisningar — det har också kommunikationsministern påpekat — men jag tror ändå att de flesta gör det av ren självbevarelsedrift. Det råder ingen tvekan om att vakterna är nödvändiga. Men inte desto mindre torde deras verksamhet i vissa fall snudda vid olaglig dirigering. Vakten själv blir också utsatt för trafikfara när han står ute i körbanan. Som framgår av svaret är även hans ansvarsställning ganska oklar. Ur arbetarskyddssynpunkt vore det angeläget att utrusta honom med exempelvis varningsväst av samma typ som vägförvaltningens personal använder vid arbete på trafikerade vägar. Likaså skulle säkert skyddshjälm vara mycket bra. Och om nu dessa vakter — naturligtvis efter särskilt beslut — får rätt att dirigera trafiken, måste det givetvis utarbetas lämpliga instruktioner och kurser härför. Även avspärrningarna för gångoch körbanor är ofta provisoriska. De borde utgöras av ordentliga bockar försedda med blinkande varningsljus och förbudsskyltar av fastställd typ och vägmärkeskaraktär. Man kan också tänka sig att stadga skyldighet att anmäla förestående takskottningsarbeten till polisen. Auktorisation av takskottningsentreprenören är också en åtgärd, som sannolikt har stöd av både arbetstagare och arbetsgivare. Som kommunikationsministern framhållit har dessa problem tagits upp i allmänna ordningsstadgan, men t.ex. i den lokala ordningsstadgan för Stockholm har allmänna ordningsstadgan byggts på med föreskrifter om att man vid avlägsnande av snö och is från tak vid allmän plats skall tillse att åtgärder vidtages för att fara för person eller egendom inte uppkommer samt att trafiken på platsen inte onödigtvis störes. Där förutsättes tydligen att någon form av trafikdirigering skall förekomma. Det är ju litet anmärkningsvärt. Stockholms polisdistrikt skrev i februari 1967 till en berörd branschorganisation om skyddsåtgärder vid snöskottning från tak och erinrade om ordningsstadgans innehåll. Man gav även en del allmänna råd. Till och med polismyndigheten har uppenbarligen förutsatt en viss trafikdirigering, avspärrning av körbana o. s. v., men polisen lägger hela ansvaret på skottarlaget och dess uppdragsgivare. Med hänsyn till att takskottarna och vakterna ofta är tillfällig arbetskraft utan särskilda kvalifikationer framstår missförhållandena som allvarliga. Givetvis måste man även härvidlag iaktta vanliga krav på nykterhet i trafiken. Sammanfattningsvis vill jag säga att denna verksamhet är nödvändig men att det är uppenbart att den måste regleras — samhället måste bekräfta viss befogenhet för ifrågavarande per .soner att på ett eller annat sätt ingripa i trafiken. Jag förutsätter att kommunikationsministern — eller låt mig i detta sammanhang säga trafiksäkerhetsministern — vill vidtaga snara åtgärder för att rätta till de praktiska missför Chållanden som föreligger. Till Riksdagens andra kammare - Härmed får jag anhålla om befrielse från riksdagsarbetet under tiden den 29 januari—2 februari 1968 för deltagande i Europarådets session i Strasbourg. principer som Sveriges delegation kom mer att företräda vid världshandelskonferensen i New Delhi

Herr talman! Herr Hermansson har frågat, om jag är villig att snarast lämna en redogörelse för de allmänna principer som Sveriges delegation vid andra världshandelskonferensen kommer att företräda och särskilt för ställningstagandet till huvudförslagen i Alger-chartan. Jag vill erinra om att jag vid höstsessionens slut som svar på en enkel fråga av herr Wiklund i Stockholm förklarade mig beredd att i januari redogöra för läget inför den förestående världshandelskonferensen. Herr Wiklund önskade att denna redogörelse skulle belysa världshandelns läge och utvecklingstendenser särskilt beträffande u-länderna och deras skuldsättningsproblem, systemet för tullpreferenser, supplementär finansiering och trade-promotion-aktivitet i övrigt samt den svenska regeringens inställning till dessa problem. Jag hade under remissdebatten i förra veckan tillfälle att lämna en sådan redogörelse såväl i denna kammare som i första kammaren. Denna förhållandevis utförliga redogörelse bör också kunna tillgodose de önskemål herr Hermans son framför i sin interpellation. Jag ber därför att få besvara denna med en hänvisning till det berörda anförandet under remissdebatten.

Herr talman! Min interpellation inlämnades vid riksdagens början. Jag lyssnade naturligtvis till handelsministerns inlägg sent en kväll under remissdebatten. Eftersom han då inte nämnde min interpellation förutsatte jag att han avsåg att återkomma och lämna en fylligare redogörelse. Över huvud taget anser jag att det hade varit till fördel om den begärda redogörelsen hade förelegat skriftligt för studium av riksdagens ledamöter. Det hade också varit bra om ett sådant dokument som Alger-chartan hade tillställts riksdagen. I sitt tal i andra kammaren under remissdebatten den 18 januari sade handelsministern att den svenska ståndpunkten i hög grad — ja, ganska full ständigt — sammanfaller med utvecklingsländernas syn. Han framhöll också att den svenska delegationen vid UNCTAD II nog skulle stå på sig i våra önskemål och rekommendationer. Jag hoppas, som jag sade i remissdebatten, att detta innebär att Sverige också i praktiken helhjärtat kommer att stödja u-ländernas krav. Vid den föregående handelsoch utvecklingskonferensen i Geneve 1964 var detta som bekant inte i alla frågor fallet. Den uppgift som den nya utvecklingsoch handelskonferensen står inför är naturligtvis utomordentligt svår. I Alger-chartan har representanter för u-länderna med en viss bitterhet konstaterat att de löften som besluten vid föregående konferens gav på intet sätt har infriats. U-ländernas läge har fortsatt att försämras. Klyftan mellan dem och de rika länderna har vidgats i stället för att krympa. De nuvarande handelsrelationerna i världen privilegierar de redan rika länderna. Handelsrelationerna måste ändras därhän att de i stället gynnar de industriellt outvecklade länderna. Så kan man kort skildra den allmänna uppgiften. Men ansträngningarna härför försvåras av att nuvarande förbindelser mellan rika och fattiga länder naturligtvis inte är någon tillfällighet. De är en produkt av ett bestämt ekonomiskt system, det imperialistiska systemet, i vilket såväl de rika utsugarländerna som de fattiga utplundrade länderna ingår. Underutvecklingen innebär i grunden en historiskt påtvingad och till intressena i metropolerna anpassad användning av de undertryckta samhällenas ekonomiska överskott. Man kan också uttrycka det så att den strukturella underutvecklingen väsentligen är orsakad och upprätthållen av imperialismen och u-ländernas därav betingade beroendeförhållande. Kampen mot underutvecklingen är alltså identisk med kampen mot imperialismen. En avgörande förändring av de internationella ekonomiska förbindelserna kan troligen vinnas först genom ett skeende som bryter ned det imperialistiska systemet. Men denna allmänna målsättning får givetvis inte hindra att allt omedelbart göres som är möjligt att göra för att söka förbättra u-ländernas situation. Idén om internationell solidaritet måste hävdas och försvaras även mot egna kortsiktiga intressen och egen nationalism. I sitt inlägg i remissdebatten gick handelsministern in på olika konkreta frågor som berörts också i Alger-chartan. Det gäller t.ex. förslaget om internationella råvaruavtal i syfte bla. att stabilisera priserna. Sådana avtal skulle underbyggas med buffertlager som en korttidsåtgärd och med speciella fonder att användas för en breddning, en diversifiering av u-ländernas produktion som en avgörande åtgärd på något längre sikt. U-länderna har ju också begärt att alla handelshinder i industriländerna mot deras råvaror och halvfärdiga produkter skall avlägsnas. Jag instämmer i synpunkten att sådana åtgärder kan få full effekt endast om de sätts in samfällt av alla industriländer. Men man måste ställa frågan vad vi skall göra, om detta inte sker. Enligt vår uppfattning bör Sverige då separat avskaffa alla tullar och skatter som fortfarande drabbar vissa tropiska produkter. Ett komplicerat problem är givetvis prisfrågorna. Vi känner alla till den minskning av köpkraften i u-ländernas export, som skett under de senaste åren genom utvecklingen av priserna på råvaror i förhållande till priserna på färdigvaror. Handelsministern sade i sitt anförande ungefär så här: Vi anser oss på svensk sida böra syfta till ett pris som på lång sikt skapar jämvikt på marknaden mellan tillgång och efterfrågan. En politik som inriktar sig på högre priser än jämviktspriset skulle vara olycklig. Men vad är jämviktspris och vilka faktorer är det som bestämmer tillgång och efterfrågan? Tillgång och efterfrågan och därmed prisförhållandena bestäms nu i hög grad av de rika staternas och de stora kapitalistiska monopolens inflytande och manipulationer. Ett konstlat pris går det naturligtvis å andra sidan inte att i längden upprätthålla. Det väsentliga måste vara att förändra de faktorer, som bestämmer tillgång och efterfrågan på de produkter det gäller. Jag vill erinra om att u-länderna i Alger-chartan ställer flera krav på prispolitiken, inte endast på eliminering av starka prisfluktuationer utan också på högsta möjliga inkomster från exporten av primärprodukter samt på upprätthållande och ökning av köpkraften hos sina exportvaror i relation till sina importvaror. Hur skall den uppkomna prissaxen kunna klämmas ihop, så att köpkraften i u-ländernas exportinkomster kan öka? Detta är en helt avgörande fråga. Det skulle vara oriktigt att omöjliggöra en realistisk analys genom att söka bortse från de motsättningar som i olika avseenden finns mellan u-ländernas intressen och intressena hos vissa etablerade grupper och företag inom de rika länderna. I vår diskussion sökte man ju länge upprätthålla illusionen att Kennedyronden och dess resultat skulle vara till fördel för alla länder. Från uländerna påpekas emellertid att så ingalunda var fallet. Man uttrycker där besvikelse över resultaten av Kennedyronden. Därmed visas än en gång att de liberala. harmoniföreställningarna också på världshandelns och de internationella ekonomiska relationernas område är helt felaktiga. Ett avgörande krav som framförts från u-länderna gäller ju upprättandet av ett allmänt system av preferenser som gagnar deras intressen. Frågan var uppe redan på konferensen i Geneve och återkommer nu som en huvudfråga. Handelsministern intog för några år sedan en rätt avvisande hållning till uländernas krav om preferenser för sina industriprodukter. Jag har med tillfredsställelse noterat den mera positiva hållning han numera intar, en hållning som han ju också gav uttryck för i remissdebatten. Det är endast en fråga jag vill ta upp till diskussion när det gäller detta problem. :Herr Lange sade i det anförande, som han hänvisar till, att ett system av preferenser måste bli av temporär natur. Allteftersom strävandena att frigöra världshandeln går: vidare förlorar pre ferenserna med nödvändighet i värde. Frågan är emellertid vad som härvidlag menas med temporär. I Alger-chartan ställer u-länderna kravet att en överenskommelse om ett allmänt preferenssystem i första omgången bör gälla 20 år. Efter denna första period bör man göra en översyn av överenskommelsen. U-länderna avser alltså en relativt lång tidrymd. Herr talman!

Det blir emellertid många tillfällen att återkomma till dessa frågor — kanske både under världshandelskonferensens förlopp och när den är avslutad. Jag tackar handelsministern för svaret på min interpellation även om det i huvudsak hade formen av en hänvisning — och vill än en gång uttrycka förhoppningen att den svenska delegationen vid handelsoch utvecklingskonferensen i New Delhi helhjärtat skall stödja u-ländernas krav.
Herr talman! Jag framställde förra året en enkel fråga — som besvarades den 14 december — om handelsministern vore villig att lämna riksdagen en redogörelse jämte tillgängligt dokumentariskt material rörande de problem som skulle komma att behandlas vid UNCTAD-konferensen i februari-mars och rörande regeringens inställning till dessa problem.

Låt mig här mot denna bakgrund ställa t.ex. denna fråga: Skulle statsrådet vilja ge bättre besked om det som herr Hermansson var inne på i slutet av sitt anförande, nämligen den supplementära finansieringen och därmed sammanhängande spörsmål? Det lades ju fram ett brittiskt-svenskt förslag i denna fråga i april 1966. Planen vann helhjärtat stöd från u-landsgruppen inom UNCTAD och stöddes i princip av flera industriländer, men man förordade en vidareutveckling av planen genom en särskild arbetsgrupp. Jag tillåter mig alltså nu fråga hur det ligger till med denna saks vidare behandling? Vad kan resultatet ha blivit av verksamheten inom den nämnda arbetsgruppen? är arbetet avslutat och finns det sålunda ett konkret resultat att redovisa rörande den supplementära finansieringen?

Herr talman! Jag känner mig anmodad att gå upp i talarstolen och göra några påpekanden, först i anledning av herr Hermanssons anförande. Interpellationen framställdes — det är alldeles riktigt — vid riksdagens början, men den kom mig till handa förra veckan, d.v.s. samma vecka som remissdebatten ägde rum. Några tekniska möjligheter att formellt besvara interpellationen i anslutning till remissdebatten förelåg därför inte. Nu menade herr Hermansson att jag borde ha varit mera utförlig och helst tillställt riksdagen en skriftlig redogörelse för de frågor som jag behandlade i mitt inlägg under remissdebatten. Jag hade ett ganska långt anförande under remissdebatten — i själva verket tog det 35 minuter, herr talman. Jag tror inte att ett svar skulle kunna vara mycket längre än så, även om jag erkänner att dessa problemställningar, som gäller u-landshandeln, sannerligen är värda volymer och inte bara debattinlägg eller 35-minutersanföranden. Vad den skriftliga redogörelsen beträffar föreligger den alltså i riksdagens protokoll, och den hade inte sett annorlunda ut om den delats ut i form av ett interpellationssvar. Möjligen haderiksdagens ledamöter kunnat få del av mina synpunkter några dagar tidigare än vad som nu blev fallet. Alger-stadgan finns tillgänglig, men dess värre inte i översättning. Vem som helst kan få tillgång till den. Jag tror att vi inom handelsdepartementet är villiga att effektuera eventuella rekvisitioner från riksdagens ledamöter. — Detta om det mer formella. Herr Hermansson gjorde, enligt mitt förmenande, sig skyldig till en icke oväsentlig förenkling i sitt anförande. Han delade upp intressenterna mellan å ena sidan kapitalistiska länder — tidigare kolonialländer — och å andra sidan u-länderna själva. Men det finns, herr Hermansson, en tredje och i sammanhanget icke oväsentlig part. Det känner herr Hermansson säkert till. Jag avser de statssocialistiska eller kommunistiska staterna. Även de har ett betydande ansvar för utvecklingen i u-länderna, och de kan själva knappast hänföras till denna kategori.

Kanske det inte råder motsätt ningar mellan herr Hermansson och mig därvidlag. Jag vill bara betona att verkligheten inte är så enkel att man kan dela upp parterna vid världshandelskonferensen i två block. I slutet av sitt anförande uppehöll sig herr Hermansson vid preferensfrågan. Han fastslog att u-länderna i Algerchartan har uttryckt som sin uppfattning att om de preferenser som de önskar genomförs skall de gälla i tjugo år. Han frågar hur jag ställer mig till det. Det är nästan omöjligt att på förhand säga hur länge preferenserna skall vara i kraft. Men jag anser att om de skall gälla i sin hela omfattning — sådana jag hoppas att de kommer att utformas — i tjugo år skulle det vara ett tecken på att vi misslyckats i våra strävanden att för en avsevärd tidsperiod minska handelshindren och frigöra världshandeln över huvud taget. Jag hoppas alltså att preferenserna inte skall gälla så länge. Jag ser inte någon anledning att invända mot att preferenserna kommer att vara i kraft, i den omfattning de kan få, så länge de nuvarande tullförhållandena föreligger. Jag hoppas dock verkligen att vi skall kunna göra snabbare framsteg än hittills när det gäller den allmänna frigörelsen av världshandeln. Då får vi också ta konsekvenserna i form av t.ex. kortare giltighetstid än tjugo år för u-landspreferenserna. Jag vill säga — vilket jag även betonade i mitt anförande under remissdebatten i förra veckan — att Kennedyronden i viss mån var en besvikelse för u-länderna. Men den var inte helt värdelös, och det har de aldrig gjort gällande själva. De hade hoppats på ganska mycket; de fick betydligt mindre än vad som motsvarade deras förväntningar. Men det är en sak. En del åstadkoms ändå. Inte minst från svensk sida har som ett resultat av Kennedyronden medgivanden med speciellt sikte på u-länderna gjorts beträffande tullarna. Där för är även detta något av en förenkling, som ger en lätt skev bild av verkligheten; Vad herr Wiklunds i Stockholm fråga om den supplementära finansieringen beträffar var det inte år 1966 som Storbritannien och Sverige lade fram ett förslag, utan det skedde redan vid konferensen år 1964. Sedan överarbetades och undersöktes denna rekommendation av Världsbanken, som också utformade ett förslag. Detta har granskats i en kommitté inom OECD, i vilken Sverige också deltagit. Därom är att säga att alla länder egentligen är överens i princip, men förutsättningarna för att det hela snabbt skall sättas i gång och bli verkningsfullt är att tillräckliga finansiella resurser ställs till förfogande. Därvidlag föreligger i nuvarande ekonomiska läge vissa svårigheter.

Jag kan tillägga att det allra sista skedet i detta övervägande har förbehållits några av de ledande industristaterna. Sverige har inte ens inbjudits att deltaga i denna grupp.

Herr talman! Jag skall bara göra några anmärkningar till vad herr Lange senast yttrade. När det gällde effekten av Kennedyronden använde jag precis samma ordval som handelsministern i sitt anförande i remissdebatten. Det är möjligt att det innebar en viss förenkling av frågan, men vad jag ville påtala var just detta uttryck för besvikelse hos u-länderna över resultaten av Kennedyronden. Detta problem är naturligtvis betyd ligt mera komplicerat. Herr Lange anförde ytterligare en synpunkt, nämligen att man i Kennedyronden också hade fått igenom vissa bestämmelser som kunde gynna u-länderna i viss utsträckning. I så fall bör man också framhålla den andra effekten av Kennedyronden, nämligen att den allmänt underlättar och säkerligen kommer att bidra till en ökning av handeln mellan de rika länderna inbördes. Det kan mycket väl hända att detta blir ännu ett bidrag till den kumulativa utveckling som vi nu har, i det att de rika länderna undan för undan ökar sin inbördes handel, vilket leder till en relativ minskning av de fattiga ländernas andel av världshandeln och försvårar för dem att utveckla sin handel med de rika länderna. Det finns alltså många aspekter att anlägga på detta problem, om man skall gå igenom det i alla detaljer. I fråga om under vilken tidrymd ett preferenssystem skulle gälla erinrade jag om det uttryckliga krav som framställs av u-länderna i Alger-chartan, vari de själva nämner tiden 20 år, som enligt deras värderingar tycks vara en minimiperiod. Jag kan gärna instämma i den optimistiska förhoppning handelsministern uttryckte, nämligen att vi skall få en allmän frigörelse av världshandeln, som kan medföra att problemet tidigare framstår på ett annat sätt. Men från u-ländernas sida tycks man se relativt pessimistiskt på de möjligheter som här kan yppa sig, och detta måste väl vara förklaringen till de mycket långsiktiga perspektiv som de anlägger på denna fråga. Sedan är det alldeles självklart — för att ta upp ytterligare en punkt i handelsministerns anförande — att det finns flera parter i denna diskussion än enbart de rika kapitalistiska länderna och de fattiga, d.v.s. de tidigare koloniala länderna. Jag tycker det är riktigt när u-länderna riktar kritik mot de rika och utvecklade socialistiska sta terna för att dessa icke gör tillräckligt för att tillmötesgå u-ländernas krav. En sådan kritik finns utvecklad i Algerchartan, och det är en kritik som bör understödjas. Men vi lever ju här i Sverige fortfarande i ett kapitalistiskt land — även om handelsministern vill använda en annan terminologi än jag när det gäller att beteckna produktionsförhållandena i vårt land — och det var framför allt vår ställning till u-ländernas krav som vi skulle diskutera. När detta problem nu har kommit upp vill jag ytterligare understryka vad som har påpekats i den internationella debatten, nämligen att u-länderna sinsemellan också kan indelas i skilda grupper med mycket olika ekonomisk tillväxthastighet och mycket olika handelsförhållanden. Generalsekreterare Raul Prebisch har gjort en sådan indelning i tre grupper som refererats i pressen. Den visar att man måste differentiera också mellan de fattiga länderna. Det finns ett antal av dessa länder som har mycket svårt att få någonting med av den allmänna utvecklingen och vilkas läge och förhållanden mycket starkt försämras. Jag tror alltså att det är riktigt att fästa uppmärksamheten vid alla dessa aspekter, men kvar står att huvudmotsättningen finns mellan de rika kapitalistiska staterna, som är bärare av det imperialistiska världssystemet, och de fattiga länderna som sådana. Frågan är vad som kan åstadkommas för att ändra detta dominerande ekonomiska system, detta dominerande handelssystem som har härskat mycket länge och lett till sådana negativa konsekvenser för de fattiga länderna, som vi tyvärr är tvungna att konstatera och som de själva konstaterar. Herr talman! Jag skall begränsa mig till dessa anmärkningar.
Herr talman! Det vore givetvis myc ket att resonera om här, men jag skall för min del inte förlänga debatten, särskilt som herr Gustafson i Göteborg i remissdebatten utförligt uppehållit sig vid UNCTAD-problemen och han också nu begärt ordet i denna debatt. Anledningen till att jag likväl på nytt yttrar mig är uppgiften om när planen för den supplementära finansieringen lades fram. — Det är riktigt som statsrådet Lange säger att detta skedde 1964. Vad jag syftade på var emellertid när den nådde fram till behandling inom finansieringskommittén inom UNCTAD, och enligt den uppgift jag fått skedde detta i april 1966.
Herr talman! Handelsminister Lange och jag hade tillfälle att utbyta åsikter om UNCTAD-konferensen under remissdebatten, och vi kom underfund med att vi var ganska överens. Jag har inte nu mycket att tillägga, men handelsministern kom i sitt senaste anförande med en uppgift som var en nyhet för mig. Om jag uppfattade handelsministern riktigt är det så, att det ytterligare ställningstagandet till frågan om supplementär finansiering skett inom en grupp av de stora länderna, där Sverige inte alls varit inbjudet att deltaga. Jag vill säga att detta bekräftar de farhågor som vi har hyst tidigare, att intresset för frågan om supplementär finansiering tyvärr inte är så stort bland de rika länderna som skulle vara med om att betala detta. Det borde annars vara helt naturligt att Sverige såsom en av de två förslagsställarna skulle få vara med på detta senare stadium. Vad jag vill säga i denna liksom i de andra frågorna gäller den svenska delegationens uppträdande i New Delbi. Det förhållandet att man på vissa punkter märker ett bristande intresse från andra högt industrialiserade länder får inte innebära att Sverige liksom säger: Här går det inte att få fram någon enig inställning bland industriländerna. Därför får väl vi »ligga lågt». Tvärtom tror jag att Sverige i detta läge måste vara det onda samvetet för de rika industriländerna. Personligen är jag övertygad om att just förslaget om en supplementär finansiering kommer att spela en mycket stor roll i strävandena att förbättra förhållandena i de fattiga länderna. Det var endast denna lilla uppmaning som jag ville skicka med handelsministern när han ganska snart ger sig iväg till New Delhi.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Gustafson i Göteborg att den svenska delegationen har fått klara direktiv i detta hänseende. Vi har all anledning att göra allt som står i vår makt för att verkligen få till stånd ett system med supplementär finansiering vid första möjliga tidpunkt. Jag kanske uttryckte mig litet otydligt när jag redogjorde för frågans handläggning sedan den varit föremål för Världsbankens utredning. Det är inte bara OECD som har diskuterat frågan, utan OECD-gruppen har sedan inom en särskild grupp av UNCTAD bestående av 14 länder haft den uppe för vidare överväganden. Där kom man fram till att alla i princip var överens, men när det gällde vissa modaliteter — bl.a. frågan om tidpunkt och finansiella resurser — ansåg några länder att tidpunkten för deras vidkommande inte var den bäst valda. De gick tillsammans i en grupp som inte gärna ser att frågans mer väsentliga detaljproblem löses vid UNCTAD-konferensen. En principdeklaration kommer emellertid att föreligga. Även om' några av de ledande länderna bland dem Förenta staterna, som har svårigheter med sin betalningsbalans, och Storbritannien, som tillsammans med Sverige var förslagsställare — har en annan uppfattning beträffande den rätta tidpunkten, kommer vi ändå att säga att detta inte får skymma blicken för det mål som alla varit överens om och vars uppnående inte kan fördröjas hur länge som helst. Detta tror jag är allt, herr talman, som jag behöver säga som tillägg till vad jag redan har anfört.

Vid dagens sammanträde bordlägges bevillningsutskottets betänkande nr 1 angående alkoholoch tobaksbeskattningen. Med hänsyn till ärendets brådskande natur hemställer utskottet att betänkandet avgöres efter endast en bordläggning. Beslut avses alltså, såsom tidigare meddelats, skola fattas vid det sammanträde som tar sin början kl. 11.00 i morgon, fredagen den 2 februari. Om kamrarna fattar olika beslut i någon av de frågor som behandlas i nämnda betänkande, kommer plena att ajourneras för att bereda bevillningsutskottet tillfälle att sammanträda och avgiva memorial i anledning av de skiljaktiga besluten. Memorialet bordlägges då kamrarna återupptar sina förhandlingar efter ajourneringen. Därefter kommer ytterligare ett eller två plena att anordnas under fredagen, det första för ställningstagande till utskottets i memorialet framlagda förslag till sammanjämkning eller till voteringsproposition i gemensam votering och det andra för företagande av eventuell gemensam votering. Kallelse anslås nu till dessa två plena. Det första utsättes till två timmar efter det båda kamrarna fattat beslut beträffande bevillningsutskottets betänkande nr 1 och det andra till tio minuter efter det närmast föregående sammanträdets början. sprida kännedom om möjligheten för

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Att vi inom oppositionen inte är nöjda med den femårsgiljotin som régeringsförslaget och riksdagsbeslutet sent i höstas innebar är statsrådet väl bekant; likaså att ett stort antal utlands svenskar är, milt uttryckt, besvikna över att de trots löften från regeringssidan har blivit uteslutna från rätten att rösta. Den sidan av frågan skall jag dock inte utveckla närmare i dag. Det gjorde jag i remissdebatten för 14 dagar sedan, och det blir tillfälle att återkomma till detta senare under riksdagssessionen: i anslutning till en rad motioner som riktar sig mot. den snäva femårsgränsen. Min fråga gällde endast — vilket också framgick av utrikesministerns svar — vad som gjorts för att det ringa antal utlandssvenskar som nu får möjlighet att delta i årets andrakammarval skall få vetskap om detta. Utrikesministern säger att en instruktionsskrivelse har sänts från utrikesdepartementet till ambassaderna angående utfärdande av kungörelse om hur utlandssvensken skall gå till väga. Såvitt jag förstår gäller det, emellertid endast det rent tekniska förfarandet, alltså att ansökan om att bli upptagen i den särskilda röstlängden för utlandssvenskar skall göras före den 30 april i år hos centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden samt villkoren i övrigt för att få komma med i röstlängden. Genom att en sådan kungörelse sättes. upp på ambassadernas anslagstavlor torde man emellertid inte kunna nå särskilt många. Så livlig är knappast besökandefrekvensen på ambassaderna. De som kommer . att se kungörelsen tillhör till största delen en av de speciella grupper som redan tidigare kunde rösta, nämligen de som har anställning utomlands i rikets tjänst, deras familjer och deras svenska tjänstefolk. Genom att, som utrikesministern säger, kungörelsen anslås även på exempelvis svenska klubbar når man naturligtvis fler liksom genom att annonsera i tidningar som läses av utlandssvenskar. Jag vet inte om jag skall tolka utrikesministerns svar så, att vad som kan göras från utrikesdepartementets sida är gjort och att det nu helt ankommer på ambassaderna att sprida upplysning om de nya bestämmelserna. Vi har ju en rad generalkonsulat — 27 stycken — vi har en rad konsulat — 104 stycken — och vi har en rad vicekonsulat — 47 stycken — i utlandet. Vi har också svenska kyrkor utomlands. Vidare har Svenska turisttrafikförbundet kontor i Danmark, Finland, Norge, Västtyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och USA. Även om dessa sistnämnda kontors verksamhet närmast gäller utländska turister och endast i viss utsträckning svenska turister kunde det ju tänkas att det vore möjligt att nå en del utlandssvenskar även på denna väg. Vi har vidare resebyråer och en lång rad SAS-kontor på olika håll i världen som har kontakt med utlandssvenskar. Jag tar för givet att utrikesministern delar min uppfattning att när vi på sätt som skett utvidgat rösträtten till vissa utlandssvenskar, är det också angeläget att vi använder alla tänkbara informationskanaler för att nå dem. Jag vill sluta med att ställa den kompletterande frågan, om utrikesministern anser att vad som skall göras redan är gjort eller om utrikesministern möjligen vill följa upp den i svaret omnämnda skrivelsen med ytterligare instruktioner.

Herr talman! Utrikesministern beskyller mig för bristande logik. Jag kan inte riktigt förstå varpå han grundar sitt påstående. Som jag sade redan i remissdebatten för fjorton dar sedan förhåller det sig så att utlandssvenskarna vid det här laget nästan hade givit upp hoppet. Och de som ligger utanför femårsgränsen har fortfarande inte rösträtt. Det är dessa vi talat om hela tiden. Vi har sagt att det finns en mängd tidningskorrespondenter, radiokorrespondenter och representanter för svenska företag i utlandet som har mycket god kännedom om svenska förhållanden men som fortfarande är utestängda från rösträtt. Så förhåller det sig, men det kan ju inte vara något skäl till att man inte skall lämna all den HRPLysIng som : går. att lämna till andra. Naturligtvis gäller det inte hara. de SARA det finns många andra som inte nås av denna information :-men som har rösträtt. - Att jag tog upp denna fråga beror delvis, herr utrikesminister, också på att jag vet att det. på sina håll finns register... På den punkten vill jag åberopa vad justitieministernyttrade i höstas, nämligen att de svenska utlandsmyndigheterna hade uppmanats »att föra förteckningar över 'svenska medborgare inom ifrågavarande myndigheters verksamhetsområde:. Detta tjänar det legitima syftet att möjliggöra för utlandsmyndigheternasatt i-krissituationer — — — snabbt komma i. kontakt med landsmännen och deras anhöriga. En dylik registrering kan ju också ha sin. betydelse: för lösningen ay. frågan om utlandssvenskarnas möjlighet att deltaga i svenska politiska val». Herr utrikesminister, nu undrar jag: När man alltså har. detta register, skulle det inte kunna användas också för att nå utlandssvenskarna? Det är ju det syftet registret bl.a. skulle tjäna. Jag är naturligtvis, herr talman, utrikesministern tacksam för att instruktionsskrivelsen inte gällde bara ambassaderna utan också de många generalkonsulaten och konsulaten.

Herr talman! Jag kunde knappast, herr utrikesminister, känna till att en skrivelse gått från utrikesdepartementet till ambassaderna, eftersom jag fick del av utrikesministerns svar alldeles innan det avgavs här i kammaren. När jag lämnade den svenska FN-delegationen i New York i december hade inte kungörelsen kommit dit och inte heller hade något anslag satts upp. Jag är emellertid tacksam — det vill jag gärna framhålla för utrikesministern — för att skrivelsen sändes ut så snabbt efter det att beslutet fattades i riksdagen den 7 december.

Herr talman! Herr Sundkvist har frågat mig om företagsskatteutredningen fått i uppdrag att överväga frågan om gynnsammare <avskrivningsregler beträffande investeringar för vattenoch luftvård. Jag får svara att 1967 års riksdagsskrivelse i ämnet har överlämnats till utredningen i enlighet med riksdagens begäran.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. När riksdagen behandlade detta ärende förra året i anledning av ett flertal motioner skrev utskottet att det borde bli föremål för en skyndsam prövning. Jag skulle gärna ha velat göra min fråga litet fylligare, men av kända skäl hade jag inte möjlighet till det, om jag ville framställa en enkel fråga. Jag skulle också gärna ha velat höra om företagsskatteutredningen har förtursbehandlat detta avsnitt och om finansdepartementet har återfått frågan för förnyat övervägande. Den miljöförstöring som pågår i fråga om både vatten och luft inom vårt land är ett högaktuellt och mycket brännande problem. Vi vet att det vidtas åtgärder redan nu, men vi är väl också fullt på det klara med att det mycket snabbt måste göras kraftiga ingripanden för att råda bot på de förhållanden som vi har. Detta gör att frågan ur skatteteknisk synpunkt kommer att bli högaktuell för företagarna. Som utskottet anförde förra året är det verkligen av behovet påkallat att man får en skyndsam prövning för att så snabbt som möjligt kunna skapa förnuftiga skatteregler i detta avseende. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Westberg har frågat mig, om jag finner det vara tillfredsställande att i nuvarande sysselsättningsläge stora beställningar för försvarets räkning läggs på utländska fabriker. Herr Persson i Heden har frågat mig, om jag vill medverka till att försvarets materielbeställningar sker hos företag med tillverkning inom landet. Herr Jansson har frågat mig, i vilken grad materielbeställningar till krigsmakten sker i samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna och med hänsyn tagen till sysselsättningspolitiska förhållanden i Sverige. Fru Thunvall har bett mig att redogöra för de omständigheter som har föranlett friställning av arbetskraft efter försvarsbeställningar utomlands. Frågorna torde ha samband främst med sysselsättningen inom textilindusttrin. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Statliga myndigheter skall vid upphandling följa bestämmelserna i upphandlingskungörelsen. Detta innebär bl.a. att de vid prövning av anbud skall ta hänsyn endast till affärsmässigt betingade förhållanden. Försvarets intendenturverk, som upphandlar textilprodukter till försvaret, har ett nära samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen. Fråga om att gå ifrån en rent affärsmässig bedömning i ett upphandlingsärende måste underställas Kungl. Maj:t. Någon framställning av detta slag har hittills inte gjorts. Vid avgörandet av en sådan fråga måste Kungl. Maj:t ta hänsyn även till handelspolitiska faktorer. Förutom samråd vid ordinarie upphandling förekommer att arbetsmarknadsstyrelsen tar initiativ till särskild upphandling för att hålla uppe sysselsättningen eller ge arbetsförmedlingsorganen behövligt rådrum. För fru Thunvall vill jag nämna att den aktuella beställningen av sömnad av uniformer för 817 000 kronor endast i ringa grad kan ha påverkat beslut om friställning av arbetskraft i Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Svaret är inte entydigt och det kanske inte heller kan vara det. Statsrådet hänvisar till att statliga myndigheter vid upphandlingen skall följa bestämmelserna i upphandlingskungörelsen men säger också att fråga om att gå ifrån en rent affärsmässig bedömning i ett upphandlingsärende måste underställas Kungl. Maj:t. — Alltså är det möjligt att gå ifrån upphandlingskungörelsen. Det är angeläget att samarbetet mellan olika sektorer av statsförvaltningen blir bättre än vad det tycks vara, även om försvarsministern säger att det är ett samarbete. Arbetsmarknadsstyrelsen satsar mycket arbete och pengar på att möjliggöra lokalisering av företag till ljusdalsregionen och samtidigt vidtar försvarets upphandlande myndigheter åtgärder som försvårar för den berörda industrin att leva vidare. Man får därför ett intryck av att den ena handen inte vet vad den andra gör. När arbetsmarknadsverket betalar ut över 600 000 kronor för att utbilda personal till fabriken i Ljusdal, borde försvaret medverka till att denna personal får sysselsättning i den mån det är möjligt — och i detta fall tycks det ha varit möjligt. I stället läggs beställningar på utländska fabriker, exempelvis som nu till fabriker i Portugal, som redan av det skälet att det för kolonialkrig i Afrika inte borde bli föremål för det stöd som en sådan beställning innebär. Jag vill referera en talesman för de anställda i Ljusdal, som är berörda av detta. För dessa ter det sig groteskt att svenska medborgare skall bli arbetslösa medan militärens kläder beställs i utlandet. I det sysselsättningsläge som vi nu har borde det vara självklart att order av detta slag förlägges hos inhemska företag, även om kostnaden skulle bli något högre. Det är ju ändå väsentligt fördelaktigare att skapa sysselsättning på denna väg än att genom arbetsmarknadsorganen ta hand om friställd personal, varvid dryga kostnader uppkommer för omskolning, omflyttningar, beredskapsarbeten etc. Detta är också till fördel för den enskilde som vill bo kvar på orten och inte minst för den berörda bygden. På detta område behövs onekligen ett bättre samarbete mellan olika statliga organ till båtnad för de anställda och för bygden. Till sist vill jag framföra en förhoppning att det skall bli möjligt för de statliga myndigheterna att, i det läge som uppkommit i Ljusdal, kompensera bortfallet av GEFA genom att till Ljusdal förlägga någon ersättningsindustri. I detta sammanhang kunde t.ex. försvarets fabriksverk vara aktuellt. Jag vill fråga om försvarsministern vill medverka till att så sker.
Herr talman! Sysselsättningproblemet är onekligen en mycket stor fråga. Vi har för närvarande bortåt 110 000 arbetslösa, direkt eller indirekt, i vårt land, och för de människor som har sin sysselsättning inom textiloch konfektionsindustrin är läget synnerligen prekärt. Detta gäller inte minst i de bygder där textiloch konfektionsindustrin är särskilt markerad, såsom i mitt hemlän i boråsområdet och sjuhäradsbygden, där cirka 45 procent av de industrianställda är sysselsatta inom just denna bransch.

Härmed bidrar man till att försvåra förhållandena för vår inhemska industri. | Jag är klart medveten om att försvarets intendenturverk måste göra en rent affärsmässig bedömning när man placerar sina beställningar. Men, herr statsråd, har man i praktiken gjort detta? Blir inte förhållandet det motsatta? Den skillnad i prisläge som föreligger mellan den inhemska och den utländska industrin är inte större än att vinsten uppätes av de kostnader som vi får inom landet vid en beställning hos denna utländska industri. Undandragande av skatteobjekt och genom de kostnader man får för kontroll av tillverkningen — man kanske måste resa ned till den utländska fabriken o. s. v. — för att inte tala om de utgifter man får för den friställda arbetskraften i Sverige genom omskolning, arbetslöshetsbidrag o.s.v. måste givetvis medtagas i kalkylerna. Jag är medveten om att Kungl. Maj:t måste följa upphandlingskungörelsen, men i och med att Kungl. Maj:t genom den aktuella bestämmelsen ändå måste ta ställning, tycker jag inte att läget är så komplicerat. Kungl. Maj:t har att själv genom försvarsministern besluta. Detta är anledningen till att jag ställt min fråga om försvarsministern vill medverka till att i nuvarande sysselsättningskris placera beställningarna för försvaret inom landet. Jag tror ändå att detta inte skulle vara svårt att genomföra. Detta bekräftas också av bestämmelserna i den statliga upphandlingskungörelsen.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

I det konkreta fallet beklagar jag dock att arbetsmarknadsmyndigheterna måste dela ansvaret med statens intendenturverk när det gäller utläggning av beställningar i utlandet, hos industriföretag av samma slag som vi här i landet har stora sysselsättningssvårigheter vid. Jag vill ställa den frågan huruvida försvaret verkligen enbart kan ta hänsyn till affärsmässigt betingade förhållanden, när vi vet att sådana hänsyn inte är nationalekonomiskt rimliga. Det rimliga måste ju ändå vara att se till helheten och att vi inte — som herr Persson i Heden var inne på samtidigt som vi köper litet billigare i Portugal betalar arbetslöshetsunderstöd, flyttningsbidrag, omskolningsbidrag och andra sociala bidrag till arbetslösa textilarbetare. Jag anser att försvarsministern bör bidra till att upphandlingskungörelsen omarbetas och gives ett rimligare innehåll. Jag har också en idé, som jag vill att statsrådet för vidare till försvarets intendenturverk, och det är att när man gör beställningar skall man från försvarets sida tänka litet mera på fosterlandet i dess helhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det svar han lämnat på min fråga. Jag har ställt den utifrån litet andra utgångspunkter än de föregående ärade talarna, men gi vetvis var det i första hand beskedet om nedläggningen av GEFA:s fabriker i Ljusdal och Nykroppa — vilken skulle bero på försvarsbeställningar vid GEFA:s fabriker i Portugal i stället för på de berörda platserna — som föranledde frågan. Men jag önskade också en redogörelse därför att andra företag har angivit statliga beställningar utomlands eller försvarsbeslut i övrigt som skäl för nedläggelse. När man fick de första meddelandena om nedläggningen av fabriken i Ljusdal och de anställdas reaktion fick man den uppfattningen att detta inte skulle ha skett om ordern inte hade gått till Portugal. Nu är jag inte längre så säker på att det förhöll sig på det sättet. Skulle GEFA-företagen i Ljusdal och Nykroppa ha erhållit denna order om det gällt konkurrens enbart mellan svenska företag, och skulle den ordern ha förhindrat en nedläggelse? Fanns det konkurrerande svenska företag som hade lagt in lägre anbud än GEFA-företagen? Det förefaller så att döma av tidningsmeddelanden i ett senare skede. I så fall måste informationen till de anställda ha varit oklar eller missuppfattats av dessa. I GEFA fallet anger man även import från låglöneländer och dålig lönsamhet som ytterligare orsaker. Som jag nämnde har också andra företag anfört utlandsbeställningar som orsak till industrinedläggelser, men man har ibland en känsla av att de statliga besluten tas som förevändning för en nedläggelse, som skulle ha skett under alla förhållanden. Försvarsministern har i sitt svar talat om bestämmelserna i upphandlingskungörelsen och om handelspolitiska faktorer, och jag trodde först att det fanns en undantagsklausul i upphandlingskungörelsen som kunde åberopas. Och visst underlag för min förmodan finns det ju, när det står i kungörelsen att frågan huruvida man skall frångå den rent affärsmässiga bedömningen i ett upphandlingsärende skall underställas Kungl. Maj:t för bedömning, vilket dock ej skett i detta fall. Men när vi diskuterar dessa frågor står det i alla fall klart att konkurrensen inte sker på lika villkor så länge produktionen t.ex. i Portugal förbilligas genom att arbetarna har urusla löner — ett förhållande som alltså kommer att kunna bestå med hjälp av svenska företags placering där, såvitt jag förstår. Försvarets intendenturverk måste givetvis följa upphandlingskungörelsen; jag respekterar det. Men i den situation vari vi befinner oss vore det önskvärt om undantag kunde få göras för beställningar som kan ge sysselsättning i ett trängt läge. Detta skulle behövas som ett komplement till regeringens beslut om tidigareläggning av beställningar. Men i så fall kunde det kanske inte bli fråga om anbud, utan det finge bli en dirigering av order till vissa företag. Hur går det då med den fria konkurrensen? Statsrådet säger att ordern på 817 000 kronor kunde påverka beslut om friställning i Sverige endast i ringa grad, och jag förstår att det är riktigt. —- Och för att inte överskrida tiden slutar jag med detta, herr talman.
Bara några ord, herr talman! Försvarets intendenturverk upphandlar textilvaror huvudsakligen inom Sverige. Under budgetåret 1966/67, som vi har en fullständig överblick över, belöpte sig upphandlingen av konfektion och väv till något över 74 miljoner kronor, varav 5,4 miljoner — d.v.s. 7 procent — avsåg upphandling i utlandet. För budgetåret 1967/68 kan upphandlingen i utlandet möjligen komma att uppgå till 10 procent av det totala beloppet. Upphandlingen sker sålunda huvudsakligen inom landet, tack vare alt svensk industri även på detta område har möjligheter att konkurrera. Det som föranlett de nu aktuella enkla frågorna är, föreställer jag mig, den upphandling på 817 000 kronor, avseende vapenrockar och byxor, som gick till ett svenskt företag i Portugal. Jag vill framhålla att detta svenska företag — GEFA — ingalunda skulle ha fått ordern om den hade gått till Sverige, eftersom ett annat svenskt företag låg väsentligt under GEFA:s svenska anbud. Skillnaden mellan det svenska anbud som fanns och det svensk-portugisiska anbudet var 53 procent, och i det läget ansåg intendenturverket och arbetsmarknadsstyrelsen att upphandlingen fick gå till Portugal. De vände sig inte till regeringen, och frågan har alltså inte underställts regeringen. Här har det sagts att vi bör ändra upphandlingskungörelsen. Detta kan herr Jansson givetvis motionera om. — Herr Jansson säger att man inom försvaret något mera skall tänka på fosterlandet i dess helhet. Det var bra att herr Jansson sade »i dess helhet», ty jag har en känsla av att vi skulle göra mycket ödesdigra misstag om vi i sådana här ärenden — när det är en prisskillnad på 50 procent eller mera — i konselj skulle bestämma att upphandlingen ändå, av fosterländska eller andra skäl, skall ske i Sverige. Vi skall komma ihåg att i runt tal var fjärde anställd i Sverige arbetar för exportmarknaden. Och vad skulle hända för vår industri och för »fosterlandet i dess helhet» om andra länder vid upphandling skulle förfara så som några av kammarledamöterna rekommenderat att vi skall förfara? Det skulle bli rena katastrofen! Sverige är sedan gammalt frihandelsvänligt. Vi kämpar för att rasera hanhandelshinder och har väl under senare år nått ganska långt med det. Om vi har den inställningen, kan vi självfallet inte hur som helst skydda egna verksamhetsgrenar. Det är beklagligt att svensk industri på detta område har mött en så oerhört hård konkurrens att alla vi som sitter här troligen bär kläder som kommer från andra länder. Jag vågar emellertid påstå att försvarets intendenturverk — det visar mina totalsiffror — har gjort allt vad det kunnat för att ge svensk industri chanser till tillverkning. I de få undantagsfall där upphandling skett utomlands har man nog inte kunnat göra någonting annat. Vi har haft kontakt med både intendenturverket och arbetsmarknadsmyndigheten såväl före som efter denna upphandling för att kunna följa vad som händer på marknaden. Jag kan försäkra att båda dessa myndigheter gör allt som är möjligt för att lägga beställningarna så att de passar den inhemska industrin. Arbetsmarknadsstyrelsen har också tagit initiativ för att ge de industrier som har det svårt möjligheter till beställningar, vilka alltså är grundade på arbetsmarknadspolitiska skäl. I sådant fall har vi enligt de avtal inom EFTA, GATT 0. s. v. som ligger i botten rätt att på detta sätt uppehålla svensk industri.
Herr talman! De procentsiffror som försvarsministern nämnde — 7 procent förra budgetåret, ökat till 10 procent 1967/68 — avsåg försvarets upphandling utomlands. Vi får dessutom komma ihåg att textiloch konfektionsindustrin för närvarande är mycket sårbar. även om upphandlingen utomlands endast skulle belöpa sig till 10 procent kommer den att drabba denna industri hårt. Man ser ju nedläggningar dag för dag. Nära nog hälften av textilindustrin har lagts ned under en femårsperiod, för övrigt i ökad takt under den allra senaste tiden. Det är självklart att vi skall föra en liberal och frihandelsvänlig handelspolitik. Men så länge vi inte är med i Europamarknaden måste vi dock ta till extraordinära åtgärder för att rädda den inhemska industrin. Jag hoppas att försvarsministern också har denna uppfattning. I varje fall måste vi stoppa den import som är att betrakta som dumping; vår egen industri får ingen möjlighet att konkurrera på lika villkor. Jag tar fasta på vad försvarsministern sade i sitt senaste inlägg att myndigheterna gör allt som göras kan för att den inhemska industrin skall få tillverkningarna, och jag förutsätter att försvarsministern också tar ad notam 15 8 i upphandlingskungörelsen, som jag tidigare citerade. Här har han möjlighet att se till att i första hand den inhemska industrin blir tillgodosedd med beställningar. Jag tror också att man kan tolka denna paragraf så att det kan vara gynnsammast att köpa inom landet, även om det skulle vara några kronor dyrare. Jag är i detta resonemang inte ute efter att hitta en chans att ge försvarsministern och vederbörande myndigheter en känga. Mitt syfte är att få en förhättrad sysselsättning till stånd inom denna industri. Den ökade sysselsättningskrisen i textilbygder är mycket allvarlig. Jag förväntar därför att försvarsministern medverkar till en bättre tingens ordning inom detta område, och med detta vill jag tacka för svaret.
Herr talman! Av försvarsministerns senaste inlägg fick jag den uppfattningen att arbetsmarknadsstyrelsen har varit införstådd med de åtgärder som vidtagits och godkänt att beställningen gick till Portugal. Det förvånar mig att man i den omfattning som jag tidigare nämnde satsar på att utbilda personal på hemmamarknaden och sedan försvårar för denna personal att få sysselsättning. Jag har väldigt svårt att förstå detta tillvägagångssätt. Försvarsministern säger att GEFA inte hade fått denna beställning även om den lagts på en fabrik i Sverige. Det kan man inte veta med säkerhet. GEFA kanske hade lämnat: ett lägre bud om företaget inte haft möjlighet att konkurrera genom sin fabrik i Portugal. Man räknade kanske med att denna skulle komma i fråga och pressade därför inte priserna så långt som man skulle kunnat göra. Jag kan naturligtvis inte säga någonting härom med säkerhet, men den möjligheten är inte utesluten. Vi vet därför inte hur det hade gått om enbart svenska fabriker hade konkurrerat. Försvarsministern sade vidare att Sverige är frihandelsvänligt, att vi är beroende av export etc. Jag instämmer häri, men samtidigt menar jag att man måste laga efter läglighet. När vårt sysselsättningsläge är så dåligt som nu är fallet måste vi ta vara på de möjligheter vi har att skapa sysselsättning för vårt eget folk. För att klara en akut situation kan man frångå t.o.m. vackra principer. — Man måste ta hänsyn till sysselsättningsläget. Jag uttalar ännu en gång förhoppningen att försvarsministern vill medverka till att vi får en ersättningsindustri hemma hos oss.

Herr talman! Naturligtvis är jag för en frihandelsvänlig politik utifrån principen om handel med alla till ömsesidig nytia. Beträffande försvaret råder emellertid ett alldeles speciellt förhållande, eftersom just försvaret alltför ofta använder det marknadspolitiska läget för att motivera stora beställningar inom rustningsindustri och andra industrier. När vi diskuterar nedskärning av försvaret kommer ständigt, kanske som den första frågan, hur det skall bli med sysselsättningen bland de människor som jobbar inom försvarsindustrin. I det speciella fall som vi nu diskuterar rör det sig visserligen inte direkt om försvarsindustri, men vi vet att militärer också måste ha kläder på sig, i varje fall på dessa breddgrader. av beställningar i utlandet har ökat — från 7 till 10 procent, om jag fattade rätt. Och detta vid en tidpunkt när vi har större svårigheter med sysselsättningen än vi tidigare har haft. Detta är anmärkningsvärt. Jag vidhåller att det vore bra om upphandlingskungörelsen innehöll bestämmelser som tvingade försvaret att vid materielbeställningar — naturligtvis inte vid varje liten beställning men som regel — ta kontakt med departementet. Om man inom försvarsmakten såg mera till totalförsvaret, tror jag att detta slags missöden skulle kunna undvikas; jag vill åtminstone betrakta frågan på detta sätt. Men vem vet om ledningen för försvarets intendenturverk fick en liten extra kurs i psykologiskt försvar, skulle den kanske förstå detta ännu bättre!

Herr talman! Jag finner trots allt de upplysningar värdefulla, som statsrådet lämnade om den stora övervikten för beställningar som placerats inom landet. Detta visar att svensk industri ändå ganska ofta kan hävda sig i konkurrensen. Jag trodde att man skulle kunna åberopa de undantagsbestämmelser, som statsrådet nämnde i slutet av sitt senaste anförande, men jag förstår att den stora skillnaden i anbudssumman inte gjorde detta möjligt i det fall det här gäller. Statsrådet bekräftade vidare vad jag också trodde, nämligen att företaget i Ljusdal, trots det utsatta läge som vi där uppe för närvarande befinner oss i, inte var aktuellt. Det fanns andra svenska företag som hade ingivit lägre anbud. I motsats till herr Westberg anser jag att man kan göra en jämförelse mellan anbuden i detta avseende. Med tanke på vad statsrådet uttalade i sitt svar, nämligen att det förutom samråd vid ordinarie upphandling förekommer att arbetsmarknadsstyrelsen tar initiativ till särskild upphandling för att hålla uppe sysselsättningen eller ge arbetsförmedlingsorganen behövligt rådrum, hoppas jag, såsom även herr Westberg framhöll, att försvarets intendenturverk och försvarsministern skall hjälpa oss med sysselsättningsobjekt just i ljusdalsregionen.
Herr talman! Bara ytterligare en sak. Jag vill gärna till protokollet ha 'antecknat vilka anbudssummorna i det aktuella fallet var. GEFA AB:s portugisiska fabrik hade lämnat in ett anbud på 817 000 kronor, GEFA AB:s svenska fabrik ett anbud på 1250 000 kronor och ett annat svenskt företag ett anbud på 1 072 000 kronor. Det var i detta läge som arbetsmarknadsstyrelsen när den kontaktades av försvarets intendenturverk ansåg, att man inte kunde underlåta att placera beställningen i EFTA-staten Portugal.

Herr talman! Herr Nyberg har frågat mig om några åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av riksdagens beslut 1967, då det förutsattes att förslag om användande av blindskrift på valsedlar; poströstning för sjuka och anlitande av biträden i vallokalerna skulle komma att övervägas under det fortsatta arbetet på en total författningsreform. I motioner till 1967 års riksdag hemställdes om utredning i de hänseenden som herr Nyberg har nämnt i sin fråga. I sina av riksdagen godkända utlåtanden över motionerna framhöll kon stitutionsutskottet att grundlagberedningen kommer att göra en fullständig översyn av vallagstiftningen och att valtekniska utredningen har i uppdrag att göra en fullständig genomgång av reglerna om valsedels ogiltighet. Utskottet förutsatte därför att de i motionerna berörda frågorna skulle bli föremål för behandling utan någon åtgärd från riksdagens sida. Utöver vad utskottet har anfört vill jag för egen del tillägga att flera remissinstanser — bl.a. grundlagberedningen och statskontoret — i sina yttranden över valtekniska utredningens betänkande »Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval» har uttalat att det borde undersökas om det inte är möjligt att använda tekniska hjälpmedel, speciellt då datateknik, vid de allmänna valen. Detta uppslag övervägs nu inom justitiedepartementet. Skulle det visa sig möjligt att gå fram på den vägen, är det tänkbart att detta kommer att inverka gynnsamt på förutsättningarna också för ett genomförande av vissa av de förslag som herr Nyberg har nämnt i sin fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. När konstitutionsutskottet under förra årets höstriksdag behandlade de ärenden som min fråga avser förutsatte man, som justitieministern framhållit, att de skulle komma att tas upp vid det fortsatta utredningsarbetet i grundlagberedningen och valtekniska utredningen. Under debatten framhöll jag — jag stod också som motionär i ett par av frågorna — att det syntes oklart vilken av de båda utredningarna som skulle ta hand om dessa ärenden; de kunde nämligen anses gripa in i varandra. Valtekniska utredningen hade för övrigt endast översynen av kassationsbestämmelserna kvar av sina ut redningsdirektiv. Det kunde sålunda tänkas att direktiven för utredningarna borde kompletteras. När jag framställde min fråga berodde det på att jag ville veta hur det fortsatta utredningsarbetet i dessa aktuella ärendena skall ske eller sker. Några uppgifter därom har såvitt jag kunnat finna hittills inte lämnats. Det vore ju värdefullt om man redan till årets riksdagsmannaval kunde vidta sådana åtgärder som underlättade för handikappade — rörelsehindrade, synskadade m.fl. — att delta i valet. När det gäller den sak som jag förde fram i en av motionerna, nämligen biträden vid vallokalerna till handikappade, har enligt uppgift en sådan åtgärd vidtagits vid de nyligen förrättade valen i Danmark. Den har också tillämpats i Finland. Nu säger justitieministern i sitt svar att man kommer att undersöka möjligheterna att använda tekniska hjälpmedel, speciellt datateknik, vid de allmänna valen och att det uppslaget överväges inom justitiedepartementet. Det är en i och för sig mycket intressant upplysning. Vi får nu se, om man med datateknikens hjälp kan underlätta röstningsförfarandet, inte minst poströstningen. Det är emellertid en stor fråga, och jag fruktar för att det kommer att ta ganska lång tid innan förslag kan framläggas som möjliggör ett förverkligande av den idé som justitieministern här talat om. Jag tycker att man redan till årets val skulle kunna vidta sådana åtgärder att i varje fall en del av de framförda förslagen kunde realiseras, t.ex. förslaget om valbiträden vid vallokalerna till hjälp för de handikappade. Det vore intressant att höra, om justitieministern anser att man vid övervägandena rörande frågan om datatekniken samtidigt bör skjuta dessa frågor på framtiden på ett sätt som gör att förslagen inte kan genomföras till årets val. Herr talman! Med det anförda ber jag att än en gång få tacka justitieministern för svaret.
Herr talman! Eftersom herr Nyberg är ledamot av valtekniska utredningen känner han säkerligen till att det i direktiven för utredningen står att den skall samarbeta med grundlagberedningen i utredningsarbetet. Av de betänkanden som avgivits av grundlagberedningen och valtekniska utredningen framgår också klart att ett samarbete har föregått utformandet av betänkandena. Vidare erinrar jag om att möjligheter för sjuka och handikappade att utöva sin rösträtt infördes redan till 1966 års val. Om vederbörande inte hade tillfälle att använda äktamakeförsändelse, kunde de få anlita biträde. Några förslag i de hänseenden som herr Nyberg nyss berörde finns det icke tekniska möjligheter att få fram till årets val.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs har frågat mig vilka erfarenheter man har av tillämpningen av den bestämmelse i byggnadsstadgan som infördes år 1966 och som innebär att de utrymmen i byggnad till vilka allmänheten äger tillträde i skälig omfattning skall utformas så att de blir tillgängliga även för rörelsehindrade. Ingenäs avser, finns i 42 a § byggnadsstadgan. Från statens planverk — den myndighet som har att närmare följa tillämpningen av byggnadslagstiftningen — har upplysts, att verket inte känner till några klagomål över att bestämmelsen åsidosatts. Svenska centralkommittén för rehabilitering , som bedriver en kontinuerlig utrednings-, forskningsoch informationsverksamhet inom det aktuella området, har inte heller redovisat några negativa erfarenheter. SVCR har i stället kunnat notera ett ökat intresse för att ta hänsyn till de rörelsehindrade vid planläggning och projektering av byggnader, sedan bestämmelsen tillkommit. De hittills redovisade erfarenheterna är sålunda positiva, men självfallet återstår åtskilligt att göra på detta område. Det är min förhoppning att inte minst byggnadsnämnderna med stöd av den nya bestämmelsen i byggnadsstadgan skall verka för att de rörelsehindrades problem beaktas i större utsträckning än vad som hittills varit fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga. Jag instämmer av hjärtåt i den förhoppning varmed statsrådet åvslutade svaret. | Jag har uppmärksammat att de nya råd och anvisningar till byggnadsstadgan, som utfärdades år 1967, innehåller positiva kompletteringar till 42 § i fråga om anordningar för hjälp åt rörelsehindrade. Jag anser emellertid att det alltjämt finns utrymme för förbättringar, och att ytterligare förbättringar behövs framhåller ju även statsrådet i svaret. När det gäller att hjälpa rörelsehindrade att få kontakt med kommunala tjänstemän eller andra människor, som det är angeläget för dem att träffa, el ler om det gäller att göra det möjligt för dem att få arbete, bör inga ansträngningar sparas. Låt mig i detta sammanhang säga några ord om hissarna i offentliga byggnader, som skall vara tillgängliga för allmänheten. Även när dylika hissar är så konstruerade, att de skall kunna användas av rullstolsbundna människor, förekommer det att det är omöjligt för en käppinvalid att begagna hissen, därför att hissdörrarna går så tungt att vederbörande varken kan öppna eller stänga dem. Detta lär även vara fallet med hissarna i en del s.k. handikappvänliga hus med lägenheter inredda för handikappade människor. Mitt önskemål därvidlag är att forskningen inriktas på konstruktion av lättmanövrerade hissdörrar. I städerna finns ju många garage för allmänheten, och många människor har som bekant invalidbilar. Men om garagen står det ingenting i ifrågavarande anvisningar — det stadgas inte att garagen i erforderlig utsträckning skall kunna utnyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga. ; Samma är förhållandet när det gäller kontorslokaler. Vi önskar ju att handikappade personer skall. ha samma möjligheter som andra att få ett arbete som de är kapabla att utföra. Men hur lämplig en handikappad än kan vara för kontorsarbete, så är han utestängd därifrån om kontoret ligger högre upp än i bottenvåningen och lämplig hiss saknas. Vid nybyggnad av kontorslokaler borde det vara möjligt att ordna bättre möjligheter härvidlag. Jag är osäker om huruvida livsmedelsbutiker och industribyggnader kan räknas till »lokaler tillgängliga för allmänheten» i detta speciella fall. Men det är en missräkning för en rörelsehindrad att bli utestängd från sådana lokaler. att i föreskrifterna rekommendera anordningar vid garage, kontorsbyggnader, livsmedelsbutiker och industribyggnader på samma sätt som man gjort beträffande hotell, vårdanläggningar, skolor och samlingslokaler? Och har man uppmärksammat förhållandet med de tunga hissdörrarna?
Herr talman! På den senaste frågan vill jag svara att just sådana lokaler som fru Renström-Ingenäs nämnde omfattas av dessa bestämmelser. Jag vill till vad jag inledningsvis nämnde i mitt svar tillägga att statens institut för byggnadsforskning bedriver forskning på området och följer dessa frågor. Beträffande hissar har man i sina cirkulär gett besked om den forskning som man ägnar sig åt. Där finns också information och uppslag rörande hur hissar och hissdörrar bör kunna anordnas med tanke på de handikappades problem. Det tas också rätt många värdefulla lokala initiativ, som kunde förtjäna att uppmärksammas runt om i landet. I exempelvis Lund har man varit utomordentligt framåtsträvande i dessa sammanhang. Bl.a. har man gett ut en guide för de handikappade, i vilken man lämnar upplysning om på vilket sätt de skall kunna ta sig fram bekvämt i olika lokaler. Självfallet är bestämmelserna i själva byggnadsstadgan relativt allmänt hållna. De möjliggör således variationer i tillämpningen. Givetvis önskar man att tillämpningen av dessa bestämmelser skall kunna bli så enhetlig som möjligt. Planverket, som har att följa efterlevnaden av bestämmelserna, har meddelat att ytterligare föreskrifter och anvisningar kommer att utfärdas inom de närmaste månaderna för att på vissa områden närmare precisera hur myndigheterna ser på dessa viktiga frågor.

Med tanke på det löfte som statsrådet nu gav är jag emellertid övertygad om att också detta problem kommer att lösas, och det är jag tacksam och glad för.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs har frågat om jag avser att framlägga förslag till sådan vidareutbildning av icke kompetenta vikarier på lågoch mellanstadiet att dessa så småningom kan få behörighet att inneha ordinarie tjänst. Skolöverstyrelsen har i anslagsframställning för budgetåret 1968/69 angående klassoch ämneslärarutbildning begärt medel för utbildning av oexaminerade lärare på grundskolans lågoch mellanstadium. För närvarande pågår inom skolöverstyrelsen avslutande utredningsarbete angående utbildningens uppläggning och organisation. Enligt skolöverstyrelsens mening bör utbildningen ta sin början läsåret 1968/69. Frågan om utbildning av oexaminerade lärare på grundskolans lågoch mellanstadium kommer att behandlas i
Herr talman! Jag är mycket glad över statsrådet Mobergs svar på min fråga, och jag tackar för det. Jag har många års erfarenhet från skolstyrelser av att man inte har kunnat få lärare med behörighet till lediga tjänster utan har måst anlita annan arbetskraft. Somliga av dessa vikarier har tröttnat och lämnat skolan efter en tid, men ganska många har trivts med arbetet och visat personlig fallenhet för läraryrket. De har deltagit i pedagogiska studiedagar och även i kortare sommarkurser. Det finns personer som tjänstgjort 10—15 år i skolan, men så snart någon med behörighet har sökt deras tjänster har de fått lämna dem. Många gånger har de svårt att erhålla annat lämpligt arbete. Har de därtill trivts i skolan och haft verkligt intresse just för arbetet där, känns det dubbelt svårt för dem. Därför är jag mycket glad över att det nu kommer att anordnas vidareutbildning för dessa vikarier, så att de kan erhålla behörighet att inneha ordinarie tjänst. Herr talman! På skolans högstadium finns också många vikarier utan behörighet för de tjänster de innehar. Jag tänker på t.ex. de ingenjörer som vi lyckades intressera för att ta lärartjänster. Om de omedelbart efter sin examen hade sökt plats som ingenjörer hade de nu troligen haft fast anställning och god ekonomi. Att efter några år i skolan få en sådan anställning lär i dagens läge på arbetsmarknaden inte lyckas. Vad väntar dem om de friställs från skolarbetet? För dem skulle möjlighet till dispens på vissa villkor, så att de kunde vinna inträde vid lärarhögskolan och få sin vidareutbildning där, vara synnerligen värdefull. Jag undrar om en sådan åtgärd har diskuterats inom departementet. Anser statsrådet att det vore möjligt att bevilja sådan dispens?
Herr talman! Den nya fråga som fru Renström-Ingenäs nu tog upp är ganska svår att besvara. Jag vill bara allmänt säga att alla åtgärder vidtas, inte minst av arbetsmarknadsmyndigheterna, för att lösa de problem som uppstår bl.a. för den ungdom som går igenom de tekniska läroverken och tidigare har tänkt sig en lärarbana.
Herr talman! Jag förstår att det är svårare att anordna vidareutbildning för den grupp jag senast talade om, eftersom det många gånger kan vara ett stort avstånd mellan den examen som dessa ingenjörer har avlagt och den utbildning som fordras för att de skall få lärarbehörighet. Jag vet emellertid att många av dem är allvarligt bekymrade, och jag ber därför statsrådet att ytterligare tänka över denna fråga och söka finna någon utväg för att hjälpa dem.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han är villig att vidtaga för att påskynda den redan starkt försenade utbyggnaden av Frescati-universitetet och om han är beredd att medverka till att planeringen av detta universitet utvidgas till att gälla anläggningar med en lokalmässig kapacitet av 25000—30 000 studerande år 1975. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Med anledning av den första frågan vill jag först kort redogöra för planeringen av byggnadskomplexet i områdets södra del för de icke-laborativa institutionerna. Byggnadsstyrelsen har haft i uppdrag att utarbeta huvudhandlingar för fyra institutionsbyggnader i sju till åtta våningar sammanbundna med lägre byggnadskroppar. Sedan lokaloch utrustningsprogramkommittén för Stockholm färdigställt lokalprogram för de berörda institutionerna överlämnade byggnadsstyrelsen i slutet av juni förra året förslagshandlingar för byggnadskomplexet till regeringen och hemställde att uppdraget skulle utvidgas att omfatta ytterligare en institutionsbyggnad. Lokalprogrammet och förslagshandlingarna har under hösten behandlats i berörda departement. Parallellt härmed har byggnadsstyrelsen färdigställt huvudhandlingar. Vid detta arbete har kontinuerlig kontakt hållits mellan departementet och byggnadsstyrelsen. De kompletterande upplysningar som därvid inhämtats, bland annat om byggnadernas utformning och kostnader, har legat till grund för regeringens beslut den 19 januari i år att utvidga den ak tuella utbyggnadsetappen till att omfatta fem institutionsbyggnader och att medge att projekteringen får fortsättas till bygghandlingar medan huvudhandlingarna prövas av regeringen. Genom det tillämpade förfaringssättet har planeringsoch konstruktionsarbetet kunnat fortsättas utan avbrott. Huvudhandlingarna har byggnadsstyrelsen ingivit till Kungl. Maj:t i denna vecka. Avsikten är att ärendet därefter i mitten av februari skall redovisas i proposition till riksdagen. Ett riksdagsbeslut under våren bör skapa förutsättningar för att byggnadsverksamheten kan påbörjas redan till hösten. Den avsedda byggnadstekniken med prefabricerade byggnadselement, som skall kunna upphandlas redan före sommaren, bör göra det möjligt att snabbt färdigställa de fem byggnaderna. Tidsplanen innebär att den första institutionsbyggnaden tas i bruk höstterminen 1970, den andra vårterminen 1971 och de övriga successivt under år 1971. Jag vill sammanfattningsvis framhålla att handläggningen av denna byggnadsfråga sedan handlingarna redovisades förra sommaren hittills har varit sådan att den av byggnadsstyrelsen uppgjorda tidsplanen bör kunna hålla. På fru Nettelbrandts andra fråga vill jag först erinra om att planeringen för den nu aktuella utbyggnaden i enlighet med de riktlinjer, som riksdagen godkände hösten 1965, utgår från att lokaler skall anordnas för cirka 15 000 aktiva studerande. Härutöver finns möjlighet till en hundraprocentig lokalmässig utbyggnad. Jag vill vidare framhålla att nuvarande lokaler omkring Observatorielunden om det blir nödvändigt kan användas under ytterligare ett antal år parallellt med nybyggnaderna i Frescati. Slutligen vill jag erinra om att det i årets statsverksproposition framhållits att avsikten är att frågan om bl.a. riktlinjerna för de eftergymnasiala utbildningssystemens dimensionering under 1970-talet skall utredas. Utredningen beräknas kunna tillsättas inom kort.
Herr talman! Jag ber till att börja med att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Jag konstaterar i detta svar med intresse både att det senaste regeringsbeslutet innebär en utvidgning av den aktuella utbyggnadsetappen och att proposition i denna fråga är att vänta till riksdagen inom den närmaste tiden. Men när det gäller helhetssynen på frågan om Frescatiuniversitetet har jag mycket svårt att känna mig tillfredsställd. Statsrådet meddelar att ett riksdagsbeslut under våren bör skapa förutsättningar för att byggnadsverksamheten skall kunna påbörjas redan under hösten. Likaså får vi reda på att den avsedda byggnadstekniken med prefabricerade byggnadselement kan medföra att det redan före sommaren blir möjligt att snabbt färdigställa byggnaderna. Men vi kan väl inte använda ordet »redan» i detta sammanhang, när det i själva verket är fråga om höggradiga förseningar av hela utbyggnadsplanen. Svaret andas på dessa punkter något av en belåtenhet, som absolut inte kan höra hemma i ett ärende där vi vet att just de markerade förseningarna medfört svåra påfrestningar för de tusentals studerande och deras lärare, som nu försöker att under helt oacceptabla förhållanden bedriva ett effektivt arbete. Splittringen av lokalerna vid Stockholms universitet är ett otillfredsställande förhållande, och det är dessutom fråga om en alldeles ovanligt stor splittring, eftersom lokalerna är fördelade på 33 olika fastigheter här i staden. Det kan naturligtvis invändas både att en viss splittring förekommer på många håll och att en sådan ibland måste accepteras som ett provisorium. Men vad som tillkommer i detta fall är att lokalerna inte bara är splittrade och otillfredsställande, utan att de helt enkelt inte räcker till. Om man utgår från lokalytan per 1000 studenter finner man, att den år 1960 när universitetet förstatligades utgjorde 5040 m?. Räknar vi bort det fåtal studerande som redan kommit ut till Frescati, utgör lokalytan i dag 2 640 m?2 per 1 000 studenter. Detta är ungefär hälften av den yta som man 1960 disponerade över. Och ingen vill väl påstå att man då rörde sig. med ytor som var det dubbla mot vad som faktiskt behövdes. Tvärtom hade trängseln börjat redan då. Jag vill också peka på att dessa medeltal inte ger en rättvisande bild av läget. I de spärrade ämnena har man nämligen i allmänhet en någorlunda acceptabel beläggning, vilket medför att i icke spärrade ämnen situationen är ännu besvärligare än vad genomsnittstalen visar. Det förekommer sålunda att man tränger ihop 65 studenter i undervisningslokaler som är avsedda för 20. Inte någonstans uppnås ens minimigränsen för frisklufttillförsel. En bild säger många gånger mer än tusen ord, och även om vi inte heHer har några hjälpmedel att i denna lokal visa bilder kan jag inte underlåta att för de kammarledamöter som är närvarande sätta upp till demonstration en bild av hur det ser ut i dagens undervisningssituation vid universitetet. Det är ingen gjord bild, utan den återger en normal vardagssituation. Studenterna vid universitetet har inte ens en plats att sitta på, utan de får slå sig ned'i trappor och i smygar vid väggarna samt på golvet, när de skall bedriva studier. Ingen kan väl tro att de effektivast möjliga studierna bedrives under sådana förhållanden! i Men det är inte bara studenterna som har det besvärligt. En professor har t.ex. inte alltid ett eget skrivbord, än mindre ett eget tjänsterum -— professorerna har det sålunda i vissa fall inte bättre än vi här i riksdagen. Detta är ju inte de rätta yttre förutsättningarna för bedrivande av vetenskapligt arbete. När man 1960 planerade för det nya universitetet utgiek man från ett studentantal på 10 000. Det var egentligen en ganska blygsam målsättning med tanke på att vi redan då hade ett studentantal på ungefär 7 500. Många tecken tydde också på att antalet universitetsstuderande skulle komma att öka snabbt. Om regeringen noga hade följt utvecklingen, hade man väl ganska snart kunnat konstatera att planerna var underdimensionerade. När frågan 1965 återkom och det just gällde att revidera dimensioneringen av universitetet, stannade man emellertid vid ett tal på 15 140 studerande. Med tanke på att antalet studerande på hösten samma år, alltså 1965, redan översteg 16 500 var ju den revideringen inte särskilt expansiv. Tvärtom måste den ha baserat sig på en väntad nedgång — eller i varje fall en stagnation av antalet studerande. Utvecklingen under 1960-talet är i stället helt entydig och går i en och samma riktning: en årlig ökning av antalet studerande och dessutom en ständig ökning av ökningen. Där finns sålunda inga överraskningar, utan vi har tvärtom haft en kontinuerlig utveckling i ensidig riktning, som borde ha varit ett gott underlag för en tillfredsställande planering. Jag har här en siffra från den 20 november 1967. Då var antalet studerande vid. universitetet 24294. Mot den bakgrunden är 1965 års lokalmässiga dimensionering med utgångspunkt från 15.140 klart otillräcklig. Lägger man därtill den alltmer markerade ökningstrend som kan bli en följd av en förbättrad vuxenutbildning och en liberalisering av tillträdesbestämmelserna är otillräckligheten i de nuvarande planerna i än högre grad dokumenterad. Det är därför jag har ställt frågan, om statsrådet är beredd att medverka till en utvidgning av planeringen till att baseras på 25 000—30 000 studerande år 1975. Men statsrådets svar är inte tillfredsställande. Att möta denna utveckling med hänvisning till 1965 års dimensionering, som ligger på ungefär 50 procent av ett nära i tiden väntat lokalbehov, kan inte accepteras. även om det finns vissa möjligheter att provisoriskt lösa frågorna med t.ex. bibehållande av nuvarande lokaler jämsides med de nya, bör ambitionsgraden inte sättas så lågt att vi planerar med den utgångspunkten. En sådan ökning kan vara bra att ta till, om utvecklingen t.ex. skulle komma att rymma några väsentliga öÖöverraskningar. Det är enligt min mening inte heller tillräckligt att hänvisa till en kommande utredning om de postgymnasiala utbildningssystemens dimensionering. Skall den frågan i sin helhet först utredas och kanske lösas, innan man gör en realistisk omprövning av lokalbehoven för ett begränsat universitet, har vi all anledning att frukta att vi i mitten på 1970-talet får uppleva ett upprepande av de svårigheter som universitetet nu genomgår. Till sist vill jag helt kort återkomma till frågan om utbyggnaden av det som hittills har planerats. Alldeles bortsett från att utvecklingen efter hand gjort tidigare planer och beslut alltmer orealistiska, så har otillräckligheten blivit accentuerad av att man inte ens planenligt har realiserat den otillräckliga målsättningen. Vi är väl för närvarande ungefär tre år försenade. Som jag sade förut är det inte alls motiverat att blanda in något »redan» i detta sammanhang. Man kan däremot fundera över varför vi har blivit försenade. Förra året lämnade departementschefen den uppgiften att det berott på svårigheter hos de planerande organen. Jag har för min del inte möjligheter att bedöma hur berättigad eller oberättigad en sådan uppgift kan vara. Jag har bara gjort den reflexionen att de aktiviteter som härvidlag har förekommit från Frescatikommitténs, den s.k. LUP-kommitténs och från byggnadsstyrelsens sida är obetydliga. Om man följer ett schema för sådana aktiviteter, kan man inte annat än få det intrycket att det är i departementet som ärendet har hakat upp sig. Det är kanske också typiskt för detta ärendes behandling att det även hakat upp sig i departementet med besvarandet av de frågor som jag ställde i min interpellation redan vid höstriksdagens början. Trots att vi då hade fått två ministrar i utbildningsdepartementet mot tidigare endast en, erhöll jag inte under hela höstriksdagen något svar på mina frågor. Det kan vara av intresse att få veta vad anledningen till detta kan ha varit. Om det har varit så att resurserna inom t. ex byggnadsstyrelsen inte har räckt, har väl denna sak haft sådan vikt att man bort förbättra resurserna för att bereda möjlighet att ge den förtur. En särskild arbetsgrupp för detta viktiga projekt kanske hade varit motiverad. Det är enligt min mening regeringens uppgift att förverkliga ett sådant här riksdagsbeslut, att följa utvecklingen och åstadkomma förutsättningar för de förändringar, som är motiverade, och att framför allt tillse att ett viktigt ärende inte fördröjs utan att åtgärder vidtas som gör det möjligt att klara det i tid. Jag vill slutligen till statsrådet ställa en fråga som jag anser mycket väsentlig. När man nu har dessa ogynnsamma erfarenheter från de gångna åren, då måste man väl känna en önskan att göra allt för att undvika ett upprepande och tillse att svårigheterna inte blir bestående eller rent av förvärrade. Statsrådet har aktuella uppgifter på studerandeantal och även aktuella prognoser, och han bör naturligtvis bättre än någon annan kunna bedöma vilka faktorer som dessutom kan komma att rubba sådana prognoser. Jag tror mig kunna säga att universitetet icke klarar att år efter år ta emot ett växande antal studenter utan att något mycket radikalt snabbt händer i fråga om lokalsituatio nen. Vilka är statsrådets aktuella planer för att möta den väntade stora expansionen?

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte är särskilt belåten — för övrigt inte alls belåten — med att det blivit en försening av universitetets utbyggnad vid Frescati. Den förseningen är vi alla pinsamt medvetna om. När nu fru Nettelbrandt hakar upp sig på ordet »redan» vill jag säga, att det helt enkelt sammanhänger med den första frågan i hennes interpellation om det sätt varpå vi hanterar det aktuella problemet om de fem byggnaderna. Detta sker i en okonventionell ordning för att man skall kunna hålla tidsplanen för projektet, så att studenterna kan komma in i de husen med början 1970, som jag sade i svaret. Så tar fru Nettelbrandt upp den stora problematiken om varför det blev förseningar i hela planeringen. Jag skall inte förlänga kammardebatten särskilt mycket med att tala om den frågan — jag vill bara göra några påpekanden som enligt min mening är väsentliga för att vi skall förstå vad som gjort att det blivit så besvärligt. När man bygger ett nytt universitet i huvudstaden är det inte så konstigt, om myndigheterna har ' alldeles speciella ambitioner att göra sitt arbete perfekt. Det ledde till att byggnadsstyrelsen begärde och fick tillstånd att ordna en stor arkitekttävling rörande hela planen för nybebyggelsen vid Frescati. Olyckliga omständigheter gjorde att det förslag, som vann första pris i tävlingen, sedan vid byggnadsstyrelsens granskning visade sig vara tekniskt ogenomförbart. Detta var en komplikation som man inte kunde förutse, men det hade en icke oväsentlig betydelse för fördröjningen av den planering, som behövde komma i gång. Ett annat problem som myndigheterna inte heller kunnat bemästra gäller trafikfrågorna i denna del av Storstockholm, vilka har enorm betydelse för den konkreta planeringen av Frescatiuniversitetet. I den problematiken har ett stort antal parter varit inblandade. Och att inte trafikfrågornas lösning varit klar har med naturnödvändighet lett till fördröjningar och förseningar för de planerande myndigheterna. Sedan har också en del andra organisatoriska problem spelat in i sammanhanget. Hela universitetsförvaltningen har under den här perioden genomgått en kraftig förändring, och det har påverkat själva uppläggningen av planeringsarbetet för bebyggelsen vid Frescati. Detta är några faktorer som förklarar varför det blivit extra besvärligt att klara planeringen i detta fall.

På ett par år fick man inte mindre än cirka 10 000 m? golvyta för universitetets räkning. Detta har betytt ofantligt mycket för att klara de mycket stora svårigheter som universitetet mött till följd av den snabba ökningen av antalet studerande och till följd av den fördröjning i planeringsarbetet som uppstått. Fru Nettelbrandt tar vidare upp frågan om dimensioneringen av Frescatiuniversitetet och nämner därvid några siffror. Den sista siffran var ungefär 24 000 studerande. I mitt svar på interpellationen har jag nämnt ett par andra siffror. Jag har nämnt att man 1965 räknade med cirka 15 000 aktiva studerande — och jag tror att jag särskilt betonade ordet aktiva när jag läste upp interpellationssvaret. Skillnaden mellan det antal som fru Nettelbrandt här talade om — det är det nominella antalet en ligt tillgängliga siffror, förmodar jag — och det s.k. aktiva antalet studerande är nämligen betydelsefull. Vi har inte sistnämnda antal riktigt klart i statistiken, men så mycket är enligt olika beräkningar klart att det är väsentligt lägre än fru Nettelbrandts siffra. Det finns ett stort antal studerande i huvudstaden som är inskrivna och då och då går på föreläsningar och tenterar men som icke i någon nämnvärd grad utnyttjar de lokalresurser som finns till förfogande. Det betyder mycket i detta sammanhang.

Med den upplysningen tror jag att man trots allt kan vara ganska lugn rörande möjligheterna för myndigheterna att ordna förhållandena på ett vettigt sätt åt Stockholms studenter ute på Frescati-området. Till slut vill jag framhålla att den kommitté som kommer att tillsättas ganska snart och som kommer att ta upp hela problematiken om den eftergymnasiala utbildningen får ta ställning till frågor av den typ som fru Nettelbrandt här tog upp i sin andra fråga. Den mera långsiktiga planeringen för de olika universitetsorterna, bl.a. Stockholm, måste prövas i denna kommitté i ljuset av de erfarenheter vi gjort. Därför är det inte lämpligt för regeringen att nu ändra på de planer som tills vidare gäller bl.a. för Stockholms universitet.

Herr talman! Herr statsrådet Moberg sade att när man bygger ut en institution som denna i huvudstaden, är det naturligt att huvudstaden har mycket stora ambitioner och vill att det skall bli så bra som möjligt. Han hänvisade till den rent tekniska komplikation som här kommit med i bilden. Men detta kan väl ändå inte vara hela förklaringen. Att det måste till en arkitekttävlan i samband med ett projekt av denna storleksordning är ju något som man har anledning att räkna med från början. Då måste man även räkna med möjligheten att det kan haka upp sig på sätt som skett.

När man i det läget tryckte på den aspekten — och såvitt jag kan minnas var även trafikaspekten med i bilden — så är det särskilt viktigt att ingenting hakar upp sig och blir försenat av andra skäl. Statsrådet nämnde siffror för antalet studerande som inte skulle vara jämförbara tal — dels 15 000, dels närmare 25 000 — och det är möjligt att de inte är jämförbara, eftersom man kan beräkna antalet på olika sätt. även om man drar av en viss procent för att komma fram till antalet aktiva studerande, så kan man emellertid ingalunda komma ned från 24 000 å 25 000 till 15 000. Om jag minns rätt, räknar man i genomsnitt med ett procenttal för aktiva studerande på 86 — det pendlar mellan 80 och 96 eller någonting sådant och drar man av 14 procent från något över 24 000 så kommer man ingalunda ned till 15 000. Märk väl att 24 000 å 25 000 gäller för nuläget! Med tanke på den expansion som har pågått kontinuerligt under 1960-talet finns det all anledning att kalkylera inte bara med en motsvarande ökning utan även med en ökning av ökningen under de närmaste åren, och då är siffrorna klart för låga. Vidare blev jag mycket intresserad och även mycket tillfredsställd av uppgiften att universitetet skulle räcka till för 30 000 aktiva studerande. Ingenting nämndes om detta i interpellationssvaret; den siffran hade det dock verkligen funnits anledning att föra fram i det sammanhanget. Jag vet inte varifrån den härstammar och hur pass realistisk den är, men det är angenämt om det förhåller sig på det sättet, ty det ger en ljusare bild av situationen. Jag förstår som sagt inte att den siffran, om den nu är realistisk, inte kom med i svaret. Tills vidare har jag därför svårt att tro att det verkligen ligger till på det sättet. En avgörande fråga i dag, bortsett från nödvändigheten av en realistisk planering för framtiden, är denna: Hur blir det nu under denna svåra mellantid? även om siffran 30 000 skulle vara realistisk i en avlägsen framtid, hur skall man lösa frågorna under exempelvis de närmaste tre åren? Egentligen skulle vi ju nu ha haft utbyggnaden klar i stor utsträckning, om planerna hade följts. Skall svårigheterna vid universiteten ytterligare accentueras?

Herr talman! Antal studerande nu och framöver är något ganska komplicerat att klara ut. Jag vill nämna följande.

Kan man nedbringa den genomsnittliga studietiden för den enskilde studenten från fem till fyra år, så minskar totalantalet studerande efter några år — under förutsättning av oförändrad tillströmning — med 20 procent.

ämbetet drog emellertid slutsatsen, att målsättningen cirka 90 000 studerande kan hållas under förutsättning att de rationaliseringsåtgärder, som man nu så hårt arbetar med, genomföres. Det är alltså myndigheternas förhoppningar att dessa åtgärder skall genomföras och snabbt leda till att trycket på universitet och högskolor vid oförändrad eller t.o.m. stigande tillströmning lättar till följd av att studenterna ligger kortare tid vid universiteten och högskolorna. Den problematiken måste vara med i bilden när vi framöver diskuterar denna stora fråga. Det blir också en huvuduppgift för den kommitté, som rätt snart skall tillsättas, att pröva realismen i de antaganden på denna punkt som vi hittills arbetat med. Detta gör att hithörande spörsmål inte utan vidare kan avgöras med enkla hänvisningar till den typ av siffror som fru Nettelbrandt här anfört. Siffran 30000 studerande som jag omnämnde i mitt förra inlägg och som fru Nettelbrandt tog fasta på är en uppskattning som byggnadsstyrelsen och LUP-kommittén för Stockholm gjorde när programmet i stort för Frescatiområdets exploatering presenterades för ett par år sedan. Det är klarlagt att om utbyggnadsmöjligheterna hundraprocentigt tillvaratogs skulle det vara möjligt att få fram institutioner på Frescati-området som kunde klara trycket från 30 000 eller fler aktiva studerande. Därifrån har jag alltså den uppgiften. Vad slutligen gäller möjligheterna att under de närmaste åren ordna lokalförhållandena på ett rimligt sätt är jag den förste att medge att läget är bekymmersamt. Det blir för byggnadsstyrelsen och universitetsmyndigheterna att göra som hittills: att förhyra flera lokaler. Detta är väl den huvudväg som står till buds i den situation vi befinner oss i.
Herr talman! Statsrådets besked att frågan får lösas genom ytterligare förhyrningar kan ju inte sprida någon större glädje bland de berörda. Det skulle innebära att antalet fastigheter som måste utnyttjas ökar från 33 till 43 eller 53. Med tanke på de svårigheter detta skulle medföra för alla inblandade måste det sägas vara en synnerligen otillfredsställande ordning. Jag tycker, herr talman, att statsrådet i sitt senaste anförande kom in på realia — på något av det som jag väntat mig att få besked om i svaret men som i alltför stor utsträckning saknades där. Jag syftar på hur man för framtiden skall lösa problemen med tanke på den hittillsvarande utvecklingen; det gäller både den närmaste framtiden och den mer avlägsna. Statsrådet säger att studietiden kan nedbringas från fem till fyra år. Det är kanske möjligt, och då skulle antalet studerande kunna sjunka med 20 procent. Men än så länge är detta dock en hypotes. Det går möjligen att göra på detta sätt — mera kan vi inte säga. Jag undrade, medan statsrådet talade, på vilka vägar denna reducering av studietiden skulle kunna genomföras. Och skulle en sådan förkortning av studietiden medföra en sänkning även av studiekvaliteten? Det är inte otroligt att så skulle kunna bli fallet. Då kom detta förlösande ord »rationaliseringsåtgärder». När statsrådet talade fick jag den uppfattningen att det redan var helt klart vilken typ av rationaliseringsåtgärder det kunde vara fråga om. Jag är personligen ytterligt positivt inställd till sådana åtgärder av olika slag även på utbildningens område, och jag tror att det finns möjligheter att göra en hel del där. Men därifrån till att låta eventuella rationaliseringar bilda utgångspunkten för kalkyler när det gäller det framtida lokalbehovet är steget faktiskt långt. Det tycks mig alltför äventyrligt att basera prognoserna på något som vi vet så litet om. Såsom framgick av senare delen av statsrådets anförande råder det ingalunda någon klarhet kring dessa punkter. Tvärtom skulle en prövning av realismen i olika tänkbara rationaliseringsåtgärder enligt statsrådet bli en av huvuduppgifterna för den kommitté som ännu icke är tillsatt. Jag tror inte att det är tillräckligt som besked till alla dem, som nu och i framtiden drabbas av dessa svårigheter, att åberopa kalkyler som är baserade på så lösa grunder.
Herr talman! >»De lösa grunderna» fastställde riksdagen år 1965 i anledning av propositionen om utbyggnad i stort av universitet och högskolor! I denna sades det mycket klart ifrån, att man skall försöka åstadkomma en nedpressning av den genomsnittliga tid under vilken en student ligger vid ett universitet för att kunna ge så många som möjligt tillfälle att studera vid universiteten. Det var en stor diskussion om denna fråga. Efter riksdagens beslut har arbetet bedrivits mycket intensivt inom kanslersämbetet för att få fram de konkreta åtgärder som det allmänna resonemanget om rationalisering åsyftar.

Herr talman! Efter detta vill jag bara konstatera, att alldeles oavsett vilka ambitionerna var med det riksdagsbeslut som fattades år 1965 är i dag det faktiska läget det, att vi har cirka 25 000 studerande och under den närmaste tiden kan vänta en markant ökning av antalet. Det är en avsevärd skillnad mellan denna situation och den som låg till grund för 1965 års beslut. Om förutsättningarna påtagligt ändras, får man väl också lov att vidta snabba åtgärder för att möta dessa förändringar. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden fr.o.m. 9 t.o.m. 23 februari 1968 för att deltaga i kompetensutredningens studieresa till USA. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden fr.o.m. 9 februari t.o.m. 23 februari 1968 för att delta i kompetensutredningens studieresa till USA. Vidare föreslås i propositionen en ytterligare differentiering av tobaksskatten på cigarretter, varigenom skatten på cigarretter av större format höjs. En motsvarande ändring föreslås beträffande skatten på cigarrettpapper och cigarretthylsor. Genom dessa åtgärder beräknas statens inkomster öka med ca 200 milj.kr. under budgetåret 1968/69.